Fru talman! Leif Petterson har frågat mig om jag inte ser några problem ur säkerhetssynpunkt med att den enda begränsning för att ett företag tilldelas ansvar för flygtrafikledning är att företaget uppfyller ställda certifieringskrav och om jag avser att ta något initiativ i sammanhanget. Det är tillsynsmyndigheten, i det här fallet Transportstyrelsen, som certifierar ett företag eller ett organ för att kunna utföra flygtrafikledningstjänster. Certifieringen sker mot uppställda säkerhetsregler. Därutöver ska Transportstyrelsen utnämna denne leverantör att "med ensamrätt" tillhandahålla den aktuella flygtrafikledningstjänsten. Vid utnämningen får Transportstyrelsen lägga fast de rättigheter och skyldigheter som ska uppfyllas av den som utnämns. Men en bedömning av ekonomisk bärkraft hos den aktuella intressenten görs också. Samma prövning görs oavsett om det är nya aktörer på den marknad för dessa tjänster som har öppnats genom nya luftfartslagens ikraftträdande i oktober 2010 eller om det gäller Luftfartsverket, som tidigare var den enda möjliga verksamhetsutövaren. Alla aktörer inom flygtrafikledningssystemet ska följa uppställda säkerhetsregler. Transportstyrelsens tillsyn av verksamheten sker också på likartat sätt oavsett om det är en av staten ägd eller en annan tjänstetillhandahållare. Det är förordning nr 550/2004 om regler för flygledningstjänster inom det europeiska gemensamma luftrummet och tillhörande genomföranderegler i kommissionens förordning som anger kriterier för bedömningen och hur densamma ska genomföras. Svaret på frågan är därmed nej, jag ser inget behov av att göra justeringar på detta område. Leif Pettersson har också frågat om jag anser att alla företag som uppfyller certifieringskraven är lämpliga att utföra flygledningstjänster. På den frågan måste jag återkomma till att det är Transportstyrelsen som certifierar och utnämner en tjänstetillhandahållare efter en ansökan och efter en prövning av intressentens lämplighet i förhållande till gällande regler. Som jag har sagt sker både en säkerhetsmässig prövning och en bedömning av företagets bärkraft. Jag har därför inte sett någon anledning att ifrågasätta att Transportstyrelsens certifieringsprövning och utnämningsprövning skulle vara tillräcklig för att bedöma en tjänstetillhandahållares lämplighet.

Fru talman! Jag förstår om det finns en hel del frågor eftersom detta är relativt nytt. Det var inte så att ens en gång Margaret Thatcher på sin tid hade kunnat föreslå detta därför att det här kom först i oktober förra året, och flera länder är på gång. Man ska hålla i minnet att själva flygledartjänsten i tornet är det som marknadsöppningen gäller. Det innebär att det är på ett avgränsat terminalområde som rör in och utflygning på den aktuella flygplatsen, till exempel Västerås, och det är upp till maximalt 3 000 meter. Det här påverkar alltså inte det som Leif Pettersson var orolig för - att man inte längre kan ha raka flygrutter, ett arbete där Sverige är väldigt drivande. Det är självklart att vi ska ha vårt arbete med Free Air Space Sweden, så kallade FRAS. Det kommer att kunna fortsätta ändå. Det finns tre ledord i hela det här arbetet, och det är säkerhet, säkerhet, säkerhet. Det gäller oavsett vem som sköter själva trafikledningen i det aktuella tornet. Då är det utifrån de säkerhetsregler, de krav och de kriterier som finns och som är gemensamma inom EU och som bland annat Transportstyrelsen ser på när ett företag eller aktör vill gå in och ta över ett flygledartorn. Det är alldeles riktigt, som Leif Pettersson säger, att vi har tre flygplatser där det här precis har börjat. Det är Växjö, Örebro och Västerås. Det är ett företag som heter ACR. I Örebro och Växjö har det inte varit något problem, men i Västerås, och då kommer man till en annan situation. Om personalen på plats inte vill gå över till den nya aktören krävs det att man har ett lokalt tillstånd. Det har man nu löst med att de utbildar sig. Under tiden köper man den här tjänsten av Luftfartsverket. När det gäller diskussionen om vad som händer om vi till exempel behöver höjd beredskap, om det blir krig eller annat sådant var Leif Pettersson inne på försvarets roll. Vi ska komma ihåg att det alltid är Luftfartsverket som uttryckligen har det ansvaret även om vi har fått den här marknadsöppningen. Vi har nu senast i regleringsbrevet till Luftfartsverket uppdragit åt Luftfartsverket att i samråd med Försvarsmakten redovisa hur Luftfartsverket kan säkerställa tillhandahållandet av flygtrafiktjänster för såväl civil som militär luftfart över tiden för att det inte ska bli något glapp. Jag tror att det här är någonting som vi kommer att se mer av. Jag vet att det finns andra länder inom EU som är på väg åt samma håll. Det viktigaste är att vi har fastställda kriterier så att det inte är vilken certifiering som helst, utan det här ska följas upp. Det är Transportstyrelsen som har tillsyn över att detta sker. Det är säkerhet, säkerhet, säkerhet som går före alltihop. Fru talman! Frågan tillbaka till Leif Pettersson är: Vad är det som är det egentliga problemet? Är det att det är en marknadsöppning, bara för att begreppet avreglering kommer in och det finns en inneboende känsla att det aldrig kan vara bra? Eller är det verkligen oron för vad en certifiering innebär, såsom jag kan tolka interpellationen?

Fru talman! Flygledartjänsterna i tornen för in och utflygning upphandlas av varje flygplatsägare som var och en gör en bedömning utifrån sin egen situation. Kriterierna för certifieringen bygger på säkerhet men även på ekonomiska förutsättningar för företaget att kunna ha det, som jag sade. Ja, det stämmer som Leif Pettersson säger att flyget är oerhört säkert. Det är också internationellt harmoniserat. Och det fungerar faktiskt att flyga mellan olika länder även om det är olika aktörer som sköter flygledartjänsterna i de olika tornen, just för att man har så harmoniserade krav på regler för säkerhet naturligtvis. Transportstyrelsen ska omhänderta Försvarsmaktens behov av flygtrafikledningstjänster genom att vid utnämningen säkerställa att aktuell leverantör kan hantera militära flygningar i den omfattning som kan bli aktuell vid den aktuella flygplatsen. Detta finns också med. Jag vill påminna om det som fanns med i regleringsbrevet, att Luftfartsverket tillsammans med Försvarsmakten ska redovisa hur man kan säkerställa detta tillhandahållande. Nej, Leif Pettersson, jag kan inte ge dig ett bra svar på hur Försvarsmakten ser på frågan. Det har jag inte med, utan jag har tittat på den samlade bilden. Hur det här har arbetats fram har jag inte med mig. Man kan naturligtvis problematisera och tycka att det har varit för mycket av privatiseringar. Det är lite grann där som jag tror att den riktiga skon klämmer, därför att när Leif Pettersson i en bisats nämnde att det måste vara nog med privatiseringar på infrastrukturens område antar jag att han åsyftade järnvägen. Där har vi egentligen bara erfarenheter från godstrafiken, där i stort sett ingen i dag vill gå tillbaka till det läge som var före 1990. När det gäller persontrafiksidan är vi inte ens en gång där, utan det börjar från och med nästa år. När det gäller flygtrafikledningstjänsten i tornen går det i den här riktningen av olika skäl. Men jag är inte lika pessimistisk när det gäller säkerheten, för det är samma krav som ska uppfyllas oavsett om det är en statligt eller privat driven verksamhet. Annars får man inte tillståndet. Och det tror jag i grunden är det viktigaste, därför att människor ska kunna känna sig trygga oavsett var man ska starta eller landa.

Fru talman! Jag tror inte att ens jag kan säga att det här enkelt. Vi är precis inne i någonting som vi upplever som nytt. Bara erfarenheterna från Västerås har givit lärdomen vad som händer när personal kopplad till ett torn inte vill gå över till en ny aktör och den som tar över inte har det lokala tillståndet. Hur lång tid man behöver för utbildningen, hur övergången ska se ut etcetera är diskussioner som vi också har haft med Transportstyrelsen. Nu löste det sig så att trafiken fortfarande kan vara i gång genom att man upphandlar tjänsten från Luftfartsverket tills man har fått tillståndet och rätt kompetens. Varje flygplats för sig får naturligtvis avväga vem man vill ska sköta tjänsten. Det ingår i uppdraget som sådant. När det gäller hur försvaret ser på det här var mitt svar till Leif Pettersson att jag inte vet. Men i den förberedande processen inför förslagets framtagande, även innan jag kom på min post, skedde en gemensam beredning med flera olika myndigheter och instanser. Det är också därför som tillägget finns med i det regleringsbrev som jag tidigare nämnde, just för att det ska hänga ihop. De frågeställningar som Leif Pettersson tog upp inledningsvis byggde egentligen på mitt ställningstagande att alla företag som uppfyller certifieringskraven är lämpliga att utföra dessa tjänster. I grunden måste det bygga på att rätt krav ställs för certifieringen, och det är det som Transportstyrelsen gör efter mycket strikta regler och också följer upp så att säkerheten aldrig kan ifrågasättas.